Herr talman! Med den argumenteringen, Tore Claeson, skulle vi vara tvungna att slopa en mängd servicenäringar där vi har precis samma förhållande. Och det är inte svårt för butiksägarna att få anställda att jobba under dessa tider. Tvärtom: det passar utmärkt för en mängd människor att jobba just dessa tider.

Herr talman! Den 25 januari meddelade regeringen att man inte tänkte lägga fram något förslag till ny affärstidslag. Regeringens beslut var inte bara ett nederlag för de anställda inom handeln utan också ett bakslag för konsumenterna och de många affärsidkarna — de förväntade sig att en socialdemokratisk regering skulle stå fast i affärstidsfrågan och införa en reglering på handelns område. 1982 års valseger hade skapat underlag för detta. Regeringens kovändning i affärstidsfrågan kom därför som en kalldusch och ter sig mycket märklig också mot bakgrund av att mycket starka sakskäl talar för en reglering. 167 Tyvärr, herr talman, saknas i kammaren den man vars ande svävar över debatten. Jag syftar på finansminister Kjell-Olof Feldt, som förberett regeringens negativa beslut i affärstidsfrågan. Han borde ha varit här och förklarat regeringens ställningstagande att inte lägga fram någon proposition i ärendet. Men det som kanske förvånar mer än finansministerns frånvaro här i kammaren är hans starka inflytande över de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet. Så sent som den 22 maj 1980 reserverade sig de socialdemorkatiska ledamöterna i näringsutskottet till förmån för en ny affärstidslag. Det föranleder mig att ställa en konkret fråga till Anita Modin: Vad är det för sakskäl som tillkommit efter den 22 maj 1980 och som nu motiverar socialdemokraterna till ett direkt motsatt ställningstagande? Enligt min mening talar de senaste årens utveckling på handelns område snarare för en affärstidsreglering än för motsatsen. Jag skall här försöka redovisa några av skälen till detta. I utskottsbetänkandet på s. 18 skriver man att öppethållande på söndagar inte är så spritt som motionärerna räknar med. Som stöd för påståendet hänvisar man till långtidsutredningen — utan att närmare ha kontrollerat förhållandet. Utskottet har f. ö. ytterligare felaktigheter i sitt betänkande i fråga om vissa sakupplysningar. Dessa lämnar jag emellertid därhän eftersom de är av mindre betydelse. Men jag vill, herr talman, slå fast: Söndagsöppethållande är precis så frekvent som motionärerna framhållit. Bland varuhusen är det t.o.m. fråga om en mycket kraftig ökning av den andel som har söndagsöppet. År 1971 var bara 7 20 av varuhusen kontinuerligt söndagsöppna. 1974 var siffran 2296 och 1981 så hög som 4690. Motsvarande siffror för vanliga livsmedelsbutiker, servicebutikerna borträknade, var 3 resp. 5 och 27 96. Är denna utveckling ett uttryck för ett realt behov, som har påståtts här, och är verksamheten över huvud taget lönsam? Det kan utifrån sakliga utgångspunkter starkt ifrågasättas. Utvecklingen mot söndagsöppna butiker är snarare ett uttryck för ett skapat behov. De fria öppettiderna bidrar i väsentlig grad till att förvrida konkurrenssituationen inom handeln. Butikstiderna har i dag blivit ett slagträ i kampen om marknadsandelarna. Det är i högsta grad en ojämn kamp som förs, eftersom det är de kapitalstarka större företagen som bäst kan använda öppettiderna som vapen. De små har ingenting att sätta emot. Söndagshandeln har framför allt ökat via s.k. spridningseffekter. När ett företag på en ort har börjat med söndagsöppet i förhoppning om att vinna marknadsandelar har andra företag känt sig tvingade att följa efter. Det har också visat sig att detaljhandelsföretag med mycket stark marknadstäckning på en ort helt enkelt har struntat i söndagshandeln utan nämnvärda nackdelar. servicebutikernas frammarsch är ytterligare ett exempel på hur de fria affärstiderna missgynnar vissa utsatta konsumentgrupper. Vem blir vinnare när den vanliga närbutiken tvingas ge upp och avlöses av servicebutiken? Ja, inte är det de köpsvagare konsumenterna och inte heller de konsumenter som av olika skäl inte kan nå större köpcentra. De blir hänvisade till servicebutik med högre prisnivå och ett mer begränsat varusortiment. Söndagshandeln har redan nu nått en omfattning som tenderar att sprida sig även till leden bakom detaljhandeln. Redan nu kör man ut mejerivaror på söndagarna. Vilka grupper, kan man fråga, kommer härnäst? Blir det bageriarbetare som skall tvingas att arbeta på lördagar eller lagerarbetarna i grossisthandeln som skall arbeta såväl lördagar som söndagar? Någon analys av dessa problem finns inte med i regeringens uttalande om att inte lägga fram något förslag till ny affärstidslag. Näringsutskottet tycks inte heller på något ingående sätt ha diskuterat dessa problem. Utskottets betänkande är därför i detta avseende mycket illa underbyggt. På s. 18 i betänkandet skriver utskottsmajoriteten att konsumenternas intressen bör tillmätas stor betydelse vid bedömningen av affärstidsfrågan. Den uppfattningen delar också vi motionärer. Men det förvånansvärda är att utskottsmajoriteten i detta sammanhang inte med ett enda ord berör de handelsanställdas situation och intressen. Att socialdemokraterna i utskottet har kunnat acceptera en sådan skrivning är för mig närmast en gåta. De anställda inom handeln bör väl också tillmätas viss betydelse vid en bedömning av affärstidsfrågan. Egendomligt nog tycks inte utskottsmajoriteten anse detta nödvändigt. Med den ensidighet som näringsutskottet behandlat denna del av frågan, är det inte så konstigt att majoritetsskrivningen ser ut som den gör. Lyd därför ett gott råd när ni förordar fria affärstider! Göm er inte bakom konsumenternas intresse! Konsumenterna har inte krävt fria affärstider. Tvärtom har konsumenterna i undersökningar som gjorts visat sig ha stor förståelse för de handelsanställdas arbetsvillkor. Majoriteten av konsumenterna har i dessa undersökningar uttalat att man mycket väl kan göra sina inköp på tider som ryms inom ramen för vårt förslag till ny affärstidslag. För de handelsanställda innebär de sena kvällstiderna och söndagsarbetet avsevärda sociala olägenheter. Inte oväntat är det, såsom här sagts från vpk, ensamstående föräldrar som är hårdast drabbade. Barnomsorgen är, för att ta ett exempel, inte anpassad till obekväma arbetstider. I takt med att utsträckta arbetstider blir vanligare, hamnar allt fler handelsanställda i en omöjlig konflikt mellan arbetsgivarens krav och möjligheterna att ordna barnpassning. Samtidigt har de allt senare kvällstiderna inom handeln ökat miljöriskerna för många av dess anställda. Herr talman! Utskottets majoritetsskrivning innehåller ytterligare påståenden, som inte bör få stå oemotsagda. På s. 18i betänkandet kan man bl.a. läsa följande: ”Det synes exempelvis svårt att motivera att de servicebutiker som nu hålls öppna före kl. 8 på morgnarna skulle tvingas att avstå därifrån, trots att en mycket stor del av svenska folket börjar sitt dagliga förvärvsarbete tidigare än så.” Man har tydligen i näringsutskottet helt glömt bort att vi i Sverige mellan 1909 och 1971 hade reglerade affärstider. Även under dessa drygt 60 år började den övervägande delen av svenska folket att arbeta före kl. 8 på morgonen. Vi får inte heller glömma bort att man i de flesta civiliserade länder faktiskt har reglerade affärstider. Man har det i Finland, Norge, Danmark, Västtyskland, Nederländerna och Storbritannien, för att nämna några länder i Europa. Det oreglerade förhållande som vi sedan 1971 har i Sverige är historiskt sett ovanligt också utifrån våra egna förhållanden. Utskottet skriver vidare i sitt betänkande att de föreslagna restriktionerna i fråga om affärstid knappast har starkt stöd i den allmänna rättsuppfattningen och att därför efterlevnaden skulle kunna sättas i fråga. Det är ett påstående som är gripet direkt ur luften. Självfallet skulle en affärstidslag av den typ som motionärerna föreslagit komma att efterlevas. Näringsutskottets majoritet visar här faktiskt prov på skrämmande dåliga kunskaper om det allmänna rättsmedvetandet i Sverige. Herr talman! Såsom framgått av mitt anförande är jag mycket missnöjd med vad näringsutskottets majoritet har åstadkommit med sitt betänkande angående affärstiderna. Jag känner därför ett behov av att avsluta med att säga något positivt om utskottets skrivningar. Det uttalande i affärstidsfrågan som regeringen gjorde den 25 januari, genom finansminister Kjell-Olof Feldt, var mycket långtgående. Han lade, som man brukar säga, locket på för obegränsad tid framöver. Så långt går emellertid inte näringsutskottet. Där håller man dess bättre dörren öppen för framtiden. Man säger i sitt betänkande att regeringen bör följa frågan uppmärksamt och vidtaga åtgärder om utvecklingen går i ogynnsam riktning. Det ger trots allt ett visst hopp för framtiden. Jämfört med regeringens uttalande är utskottets skrivning på denna punkt en halv seger för motionärerna. Och det tackar vi för. Enligt motionärernas uppfattning går utvecklingen i ogynnsam riktning. Mer än ett decenniums erfarenheter av fria affärstider visar att motiven för en reglering i dag är starkare än de var 1977, då affärstidskommittén avlämnade sitt betänkande. Tids nog kommer måhända även näringsutskottets ledamöter att inse detta och förhoppningsvis också regeringen. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till motion 2367.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om vilken effekt löntagarfondernas införande haft i årets avtalsrörelse. Syftet med att införa löntagarfonder är flerfaldigt. Fonderna bidrar till att sprida makt och ägande i näringslivet, de stöder en solidarisk lönepolitik, de understöder pensionssystemet, de bidrar till näringslivets kapitalförsörjning och de kan bidra till att lägga grunden för avtalsuppgörelser som understöder vår strävan att bringa ned inflationen. I detta sammanhang är det det sistnämnda syftet som är av intresse. I regeringens proposition om löntagarfonder formuleras detta på följande sätt: ”Fonderna kan, i första hand genom sin vinstdelning, bidra till att bryta den onda cirkel som består i att höga vinster alltid tenderar att följas av kraftig löneglidning, vilket i sin tur leder till högre inflation och försämrad tillväxtkraft.” Filip Fridolfsson påstår nu att ”ingenting” tyder på att fonderna ”haft någon som helst återhållande effekt” i årets avtalsrörelse. En omedelbar motfråga är: Hur kan Filip Fridolfsson veta det? Var skulle kraven och avtalsuppgörelsen hamnat utan beslutet om fonderna? En ledtråd då det gäller att besvara den frågan kan måhända ges i SAF:s statistik över lönekostnadsökningen under 1970-talet. Där kan man bl.a. utläsa, att den senaste gången vi hade en högkonjunktur och en vinstuppgång av den art vi nu upplever — dvs. år 1974 — följdes denna av tre års synnerligen höga lönekostnadsstegringar. År 1974 var kostnadsökningen 17,0 96, 1975 var den 22,2 20 och 1976 var den 16,9 90. Dessa tal skall jämföras med den prognos som f.n. föreligger för årets kostnadsstegringar och som slutar på 7,5 76 — innan de nyligen presenterade extra åtgärderna mot inflationen sattes in. Uppenbarligen upplever vi i år en avsevärt långsammare kostnadsstegring än i motsvarande konjunkturläge för ett decennium sedan. Det är naturligtvis svårt att exakt avgöra vilka faktorer som ligger bakom detta; sålunda torde 1970-talets dåliga erfarenheter av hög inflation spela in. Icke desto mindre förefaller det mig rimligt att införandet av löntagarfonder — tillsammans med andra åtgärder av fördelningspolitisk natur — också haft betydelse.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det har gått en hel månad sedan jag ställde min fråga till finansministern. Det är en ovanligt lång tid innan svar lämnats, men det är inte nog med detta. Den av mig aktualiserade frågan var i förra veckan uppe till riksdagsdebatt. Finansministern diskuterade löntagarfondernas effekt på årets avtalsrörelse med herrar Adelsohn, Åsling och Molin. Ämnet är väl därmed mer eller mindre avbetat. Indirekt fick jag också i förra veckan svar på min fråga. Det är litet trist för en ambitiös interpellant, herr talman. Det svar som finansministern ger mig i dag avviker något från det svar som partitopparna i de borgerliga partierna fick. Det är mera glidande. Finansministern ställer en direkt motfråga: Hur kan Filip Fridolfsson veta att inte fonderna haft någon som helst återhållande effekt i årets avtalsrörelse? Det är ju inte så här debatten skall gå till, men jag kan väl säga att jag tror mera på Rune Molin i LO än på finansministern — han vet nog bäst. Jag har lusläst snabbprotokollet från förra veckans remissdebatt, i första hand därför att ämnet intresserar mig, men även för att finna anledning till en vettig följdfråga. Och jag har funnit en fråga som förra veckans debattörer förbigick. Jag kommer att ställa den om ett ögonblick. I regeringens löntagarfondsproposition från november 1983 anges fem motiv för att införa löntagarfonder. Den första punkten — det första motivet — är att fonderna skall bidra till en rimlig löneutveckling. Detta tog finansministern också upp i sitt frågesvar. Finansministern hävdar i dag liksom i förra veckans debatt att fonderna har haft en dämpande effekt på årets avtalsrörelse. Herr talman! Det uppseendeväckande är att finansministern och LO ledningen har olika uppfattningar om vilken betydelse löntagarfonderna haft i årets avtalsförhandlingar. LO-Molin säger — utan att sväva på målet: Fonderna har inte betytt någonting för att hålla nere lönerna. Nu kommer min berättigade fråga — som kanske t.o.m. har massmedialt intresse. Vad är anledningen till att finansministern och LO-ledningen ser så olika på den här frågan? Vem har rätt — ni, herr finansminister, eller LO-ledningen vid Norra Bantorget?

Herr talman! Hugo Hegeland har mot bakgrund av bl.a. 1984 års långtidsutredning frågat mig om det är min uppfattning att betydande besparingar i den statliga budgeten behövs och om vilken inriktning dessa besparingar i så fall bör ha. Långtidsutredningen har angett att ett statligt budgetunderskott på 40-50 miljarder kronor år 1990 under vissa förutsättningar skulle vara förenligt med samhällsekonomisk balans. I den nyligen framlagda kompletteringspropositionen beräknas budgetunderskottet bli reducerat från 77,7 miljarder kronor budgetåret 1983 85. Detta innebär för båda budgetåren en påtaglig minskning av budgetunderskottet, jämfört med de uppskattningar som gjordes i årets budgetproposition. Det förbättrade budgetläget är en följd dels av en stram finanspolitik med olika budgetförstärkande åtgärder, dels av att den ekonomiska tillväxten blir starkare än tidigare beräknat, vilket bl.a. leder till att skatteunderlaget breddas. Regeringen har mot denna bakgrund inte föreslagit några ytterligare budgetförstärkande åtgärder. På längre sikt är budgetpolitiken inriktad på att bringa ned budgetunderskottet. Efter de sex borgerliga regeringsåren hade underskottet i statens budget ökat så kraftigt att uppgiften att sanera statsfinanserna blivit mycket svår och omfattande. En långsiktig politik för att sanera statsfinanserna måste bygga på flera typer av åtgärder. Inte minst viktigt är att öka tillväxten och nedbringa inflationen i vår ekonomi. Det ökar statens inkomster och minskar utgiftsbehoven. Därutöver behöver den offentliga verksamheten fortsätta att effektiviseras, och ytterligare budgetförstärkningar torde bli nödvändiga. Jag är emellertid inte nu beredd att precisera mig på denna punkt. Långtidsutredningen är utarbetad av tjänstemän på finansdepartementet och remissbehandlas f.n.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Även jag har fått vänta ca fyra veckor på mitt svar. Under tiden har regeringen lagt fram kompletteringspropositionen, där min fråga delvis, men inte helt, är besvarad. Som finansministern säger har långtidsutredningen angett att ett budgetunderskott på ca 40 miljarder ”under vissa förutsättningar” skulle vara förenligt med samhällsekonomisk balans. Det är alldeles riktigt att det i prognosen för detta budgetår nu redovisas ett kassamässigt budgetunderskott på 67,2 miljarder, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Men det intressanta är att denna reducering väsentligen beror på två faktorer. Den ena är det förbättrade inkomstunderlag som förutses och som gör ca 10 miljarder. Den andra är engångsåtgärderna, som ligger på 14,4 miljarder. Det påpekas helt riktigt att dessa åtgärder — besparingarna, likviditetsindragningen och att staten bättre ser till sin kassahållning — inte kommer igen de följande åren. Det intressanta är naturligtvis inte det rent formella budgetunderskottet, utan den del av underskottet som är strukturellt betingad. Den del som nu har reducerats är den konjunkturellt betingade. Det beror på att sysselsättningen går upp och på att inkomsterna, skatteunderlaget och även statsintäkterna i och med det ökar. Det är givetvis positivt, men det egentliga problemet är inte den konjunkturella delen av budgetunderskottet, vilket finansministern är väl medveten om, utan den strukturella. Man har i tidigare uppskattningar beräknat den strukturella delen till ungefär hälften av budgetunderskottet. Det gjordes när vi hade ett budgetunderskott på ca 90 miljarder. Vi skall naturligtvis räkna bort vissa saker, bl.a. det som staten lånar ut till finansiering av investeringar, i den mån de är lönsamma. Kvar blir då faktiskt att det budgetunderskott som långtidsutredningen räknar med huvudsakligen kommer att vara strukturellt betingat. Det är det allvarliga i sammanhanget, för det betyder att vi kommer att ha ett mycket stort budgetunderskott även om vi når full sysselsättning. Anser inte finansministern att det vore mycket klokt att i tid angripa det strukturellt betingade budgetunderskottet? Nu har vi haft tur med det konjunkturella underskottet, vilket jag lyckönskar finansministern till, men det verkligt svåra problemet är som sagt det strukturella underskottet. På denna punkt skiljer vi oss också från OECD-länderna. De har underskott av konjunkturell art, men inte s.k. strukturellt betingade underskott. Jag saknar faktiskt, också i kompletteringspropositionen, några ord från regeringen om det strukturellt betingade underskottet. Jag skulle vilja veta hur regeringen ser på det och vad den, i stora drag, tänker göra åt det.
Herr talman! Eftersom även den andre frågeställaren klagar över att han har fått vänta på sitt svar, kanske jag bör upplysa om följande. Det var sju moderater som samtidigt ställde var sin fråga. Dessa frågor kom mig till handa i sådan tid att det över huvud taget inte var praktiskt möjligt att utarbeta svaren så att de kunde lämnas före påsk. Sedan har faktiskt riksdagen uppehåll över påsk — en sak varöver jag icke råder. Veckan efter påsk fanns det inte någon tid i riksdagen för att besvara dessa frågor, bl.a. beroende på att moderatledaren begärt en extra debatt om kompletteringspropositionen — något som ni nu klagar över när ni säger att debatten redan har ägt rum. Jag har svarat på frågorna så fort som jag över huvud taget har kunnat. Jag vill, herr talman, göra klart att jag inte nonchalerar dessa sju moderater, som samtidigt greps av en fantastisk frågvishet. Så till sakfrågan om det strukturella budgetunderskottet. Jag har varit av den uppfattningen att det strukturella underskottet i den svenska statsbudgeten är stort. En av mina medarbetare har gjort den bedömningen att det skulle uppgå till ungefär hälften av det totala underskottet. Nu blev vi något tveksamma på den punkten när det visade sig att OECD i sin Sverigerapport uppskattade det strukturella budgetunderskottet till att motsvara mindre än 1 20 av vår bruttonationalprodukt, dvs. omkring 5 miljarder kronor. I det läget sade vi: Låt oss sätta oss ned och försöka att med egna resurser undersöka hur vårt underskott egentligen bör analyseras, vad som är konjunkturellt och vad som är strukturellt. Men skulle OECD ha rätt, herr talman, dvs. att vi närmar oss ett läge där underskottet underskrider 190 av BNP, är min uppgift bra mycket lättare än vad jag tidigare har trott.

Herr talman! Jag är ledsen om jag trampade finansministern på tårna — de är i vanliga fall inte särskilt ömma. Jag förebrådde inte alls finansministern på något sätt, utan jag bara konstaterade att jag fått vänta fyra veckor. Under fyra veckor hinner budgetunderskottet naturligtvis utvecklas något, till nackdel eller till fördel, och i detta fall var det tydligen till fördel. Jag erkänner gärna att vi inte i något avseende kan lasta finansministern för dessa försenade svar. I vad gäller OECD-siffran måste jag säga att det låter mycket egendomligt att det strukturellt betingade budgetunderskottet skulle ligga under 1 96. Jag sätter verkligen ett frågetecken i kanten för den uppgiften. Långtidsutredningen räknar ju med att budgetunderskottet skall ligga på ca 3,7 76 av BNP 1990, och att bara 1976 skulle vara strukturellt betingad när vi har haft högkonjunktur är rätt underligt. Jag vill säga en sak med anledning av att finansministern i svaret avslutningsvis nämnde att långtidsutredningen har utarbetats av tjänstemän på finansdepartementet. De har väl bidragit även till den reviderade finansplanen. Det står till min stora förvåning på s. 30, rad 8, efter konstaterandet att de samlade statsutgifterna ligger 1,9 miljarder lägre än i statsbudgeten: ”Detta har kunnat åstadkommas trots att utgifterna för statsskuldräntorna nu beräknas bli ca 4,5 miljarder kr.

Det är underligt att en sådan lapsus har kommit med i kompletteringspropositionen.
Herr talman! Jag tror inte att det råder någon motsättning mellan dessa uppgifter. Det beror på vilken kostnadsberäkning man jämför med — det har nämligen gjorts flera beräkningar av ränteutgifterna för detta budgetår. Jag tyckte själv att det var mycket märkligt när jag läste detta, men det finns en rimlig förklaring, om man närmare analyserar de olika jämförelser som görs. Man skulle kunna tro att det helt enkelt var ett tryckfel, men det är det faktiskt inte.
Herr talman! Det måste väl ändå, herr finansminister, vara en ren felskrivning. Man säger först att åtstramningen av utgifterna ”har kunnat åstadkommas trots att utgifterna för statsskuldräntorna nu beräknas bli ca 4,5 miljarder kr. högre än vad som angavs i statsbudgeten”. Längre ned på samma sida säger man tvärtemot: ”Samtidigt räknas emellertid statsskuldräntorna ned påtagligt, bl.a. som en följd av lägre räntenivå, mindre ökning av statsskulden och sänkt dollarkurs.” Jag skulle också vilja ifrågasätta slutsatsen beträffande dollarkursen — den har ju inte sjunkit utan tvärtom gått upp igen till nära 8 kr. Och räntorna är snarare på väg uppåt än nedåt, så jag undrar om man inte även där gör en litet väl optimistisk bedömning av utsikterna när det gäller just statsskuldsräntornas utveckling. De var låga redan när man bara ökade dem från 60 till 65 miljarder i den första propositionen i januari, och nu drar man ned dem ytterligare med 4,5 miljarder och säger att man tror att dollarn och räntorna kommer att sjunka. Men den senaste utvecklingen är precis den motsatta.
Herr talman! Hugo Hegeland har hittat ett intressant mysterium. Nu kan jag inte varje rad i den reviderade finansplanen utantill, men jag tror att mysteriet förklaras så här: den ena jämförelsen görs med statsbudgeten, den som fastställdes av riksdagen i juni månad i fjol, och då räknas räntorna upp. Jämfört med budgetpropositionen, den förnyade beräkningen, räknas de ned. Om man analyserar detta noga skall man finna att det är två olika beräkningar som man jämför med. Sedan räntorna: Ett problem är att i ränteutgifterna ingår också kursförluster på omsatta lån. Vi skall försöka reda ut detta litet bättre, så att det klart framgår vad som är ränteutgifter och vad som är engångsförluster på omsatta lån.
Herr talman! Tyvärr går det inte att bortförklara detta. Det är en ren lapsus. Det är en hel mening som är fel. Där står tvärtemot vad som tidigare sagts. Det är riktigt att vi först talar om den fastställda statsbudgeten för budgetåret 1983/84. Då står det att förbättringen av budgetsaldot är uttryck för en successiv skärpning av finanspolitiken. Sedan står det att detta har kunnat åstadkommas, trots att utgifterna för statsskuldsräntorna nu beräknas bli ca 4,5 miljarder kronor högre. Det skall naturligtvis stå ”lägre”. Men då kan man inte börja med att säga ”trots att”, utan man bör säga ”tack vare”. Man talar emot sig själv längre ned.

Herr talman! Jag ber om tillgift av kammaren för denna märkliga debatt. Det framgick ju av vad Hugo Hegeland läste upp, att den ena jämförelsen — där man alltså har räknat upp ränteutgifterna— gjordes med den av riksdagen fastställda riksstaten. Den andra jämförelsen görs med den beräkning vi gjorde i januari månads budgetproposition. Skälet till att vi hade olika beräkningar i riksstaten och i budgetpropositionen har bl.a. att göra med hur valutakursförlusterna och ränteläget har utvecklats. Mellan riksdagens fastställande av riksstaten och budgetförslagets framläggande sjönk de beräknade ränteutgifterna. När vi då gör jämförelsen med riksstaten blir ränteutgifterna alltså högre.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om den formuleringen. Men jag vill ändå fråga finansministern en gång till, om det inte är litet lättsinnigt att basera prognosen om sjunkande statsskuldsräntor på att dollarkursen och ränteutgifterna kommer att sjunka, när vi tvärtom har stigande räntor i USA och även stigande dollarkurs.
Herr talman! Detta är något enklare att reda ut. Prognoserna för statsskuldsräntan eller kostnaderna för statsupplåningen är beräknade på en oförändrad räntenivå jämfört med dagens. De är beräknade på den dollarkurs som förelåg vid den tid då statsverkspropositionen skrevs. Sedan dess har dollarkursen gått upp något. Men jag tror att varken Hugo Hegeland eller jag är beredd att sätta särskilt många kronor på en vadslagning om hur dollarkursen kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna. Det vet nog ingen.

Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret. Jag tänker inte tala om hur länge det har dröjt, för då blir jag väl anklagad för att vara lomhörd. Finansministern har ju uttalat sådana förkastelsedomar tidigare här i kammaren.

Kostnadsökningarna inom den offentliga sektorn — kommuner, stat och landsting — uppgår genomsnittligt till mellan 6,85 och 7,7 20. Slutsatsen blir att de nivåer som man etablerade på den offentliga sidan i samband med avtalet icke var förenliga med inflationsmålet. Det är ju samma nivå, ca 7,5 Jo, som finansministern deklarerat icke är förenlig med inflationsmålet 490. Jag konstaterar att finansministern nu i efterhand gör samma bedömning som de moderata företrädarna gjorde i samband med avtalsförhandlingarna på den offentliga sektorn. Som en uppföljning av detta blir då min fråga: Hur kunde man från regeringens sida släppa igenom avtal i denna storleksordning, som både i fråga om kostnadsnivåer och konstruktion går på tvärs mot vad finansministern i budgetpropositionen skisserade som önskvärt? Varför har regeringen inte ordentligt spelat sin arbetsgivarroll med intentionen att klara av inflationsmålet i enlighet med budgetpropositionen?

Vad skall med andra ord den offentliga sektorn — kommuner, stat och landsting — bidra med? Vad skall de företrädarna ha för någonting med sig i påsen att redovisa för de privata arbetstagarna? Vad har man att komma med? Min konkreta fråga lyder: Vad tänker den offentliga arbetsgivarsidan bidra med vid överläggningarna på Rosenbad den 6 juni? För det skall väl inte bara bli ett spel för galleriet? Det tror jag uppriktigt sagt inte att finansministern innerst inne har någon önskan om att det skall bli.
Herr talman! Det avtal som regeringen har ett arbetsgivaransvar för slutar på 5,9 20 i kostnadsökning för 1984. Därmed ligger det inom ramen för den kostnadsutveckling som vi har bedömt vara förenlig med inflationsmålet. När det gäller Anders Högmarks andra fråga har jag tillfälle att besvara den när jag om en stund stiger upp i talarstolen för att svara på en fråga av Margit Gennser om följsamhetsklausulen i löneavtalen. Jag får komplimentera koordineringen i den moderata riksdagsgruppen.
Herr talman! Först vill jag framhålla att det inte är med sanningen överensstämmande att nivåerna på den statliga sidan ligger på 5,9 70, om man inkluderar de normala uppflyttningar som sker av löneklasser och annat som man normalt ”mörkar på” — som det brukar heta på fackspråk. Totalsumman ligger alltså närmare 7 Yo än siffran 5,9 20 som finansministern nämner. Jag skulle vilja återknyta till tidigare resonemang. En konkret fråga: På vilket sätt avser finansministern att samordna insatserna på den offentliga sidan när det gäller presentationen? På vilket sätt skall man ikläda sig ansvaret inför den 6 juni? Det hjälper ju inte att fråga: Vad har ni på den privata sidan, vad har ni på arbetsgivarsidan kommit med? Det hjälper, som sagt, inte att ställa en sådan fråga, om man inte har en enda sak att redovisa för dessa arbetsmarknadens parter den 6 juni. Ytterligare en konkret fråga: Är finansministern i dag beredd att här i kammaren säga att före den 6 juni kommer vi tillsammans med Kommunförbundet och Landstingsförbundet att ta initiativ, att agera för att skapa förutsättningar, måhända omförhandla vissa klausuler etc.? Är finansministern i dag beredd att här i kammaren deklarera detta, så att man som offentlig arbetsgivare har någonting att komma med inför överläggningarna i Rosenbad den 6 juni?

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig dels om jag ändrat uppfattning vad gäller följsamhetsklausuler i löneavtalen, dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att undvika en upprepning av utvecklingen år 1974 och 1975. Hon har vidare frågat mig hur långtidsutredningens skräckalternativ skall undvikas. Det råder en del missuppfattningar om årets avtalsrörelse som det finns anledning att rätta till. Årets avtal kommer inte att leda till löneökningar 1984 på uppåt 10 96. Såvitt vi nu kan bedöma stannar ökningen vid 7,5 96 eller något lägre. Det är mer än vad jag tidigare angett vara förenligt med en inflation på 4 26 men ändå långt ifrån långtidsutredningens katastrofalternativ. Avtalen på det offentliga området har inte i nämnvärd grad drivit upp löneökningarna på andra områden. Löneökningarna för offentligt anställda synes i år bli drygt 6 90. Med anledning av den debatt som förekommit i massmedia vill jag gärna lägga till att det på det största avtalsområdet mellan LO och SAF - verkstadsavtalet — förelåg ett bud flera dagar innan överenskommelserna träffades på det offentliga området. Det slutliga avtalet för verkstadsindustrins arbetare kom visserligen efter de offentliga avtalen men avvek bara marginellt från det tidigare lagda budet. När det gäller frågan om följsamhetsklausuler i avtalen sade jag i finansplanen förra året att såväl löneglidning som följsamhetsklausuler bör motverkas. Det är förståeligt att de löntagargrupper som inte har någon egen löneglidning inte helt vill avstå från följsamhetsgarantier, om löneglidningen för andra grupper fortsätter att vara hög. Vad gäller följsamhetsreglerna i årets löneavtal i den offentliga sektorn ger de ingalunda full kompensation. Enligt avtalen kommer kompensation att utgå till de offentliganställda enbart för den del av löneglidningen för industriarbetare som överstiger 2 90.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I finansutskottet hade vi i dag en hearing med konjunkturinstitutet. Vi fick då ta del av litet mindre glädjande siffror när det gäller löneökningarna än de finansministern presenterat här. Man nämnde ett genomsnitt på 8,5 96. Siffrorna är emellertid väldigt osäkra, eftersom vi inte vet någonting om löneglidningen. Man angav även siffran 7,3 70 för avtalsområdet på den kommunala sidan. Men härvidlag skall man komma ihåg att så snart vi jämför siffrorna för stat, landsting och kommuner så jämför vi med ett helt annat kollektiv än det på Metalls område. På det offentliga området avtalar man på en gång, från de lägst betalda och ända upp till förvaltningscheferna som är chefer för många tiotusental underlydande. Det betyder att vi jämför två helt olika kollektiv. Jag har frågat om följsamhetsklausuler. I november när förhandlingarna inleddes var jag väldigt förvånad. Finansministern, liksom jag, berördes ju i viss mån av avtalen i fråga. Jag satt nämligen med i Kommunförbundets förhandlingsdelegation. Man gick ut med en avsiktsförklaring, där finansdepartementet, har jag förstått, om än i tysthet var med och lade upp strategin för avtalen. Man gick direkt ut och sade att man skulle ge 1,5 96 i reallöneökningar, och man introducerade följsamhetsklausuler redan i november månad. Min grupp blev så förvånad att vi gjorde en protokollsanteckning i Kommunförbundets förhandlingsdelegation och varnade för den utveckling som vi sedan såg och som finansministern reagerade mot när han kom hem från Australien, då han talade om dårar — eller möjligen galningar, men det kan ju vara sak samma. Jag hade faktiskt också en annan fråga. Finansministern besvarade den egentligen inte här — men mycket prompt, genom att ett par dagar efter mina frågor gå in med prisstopp, hyresstopp och aktieutdelningsstopp, likviditetsavgifter för större arbetsgivare osv. Jag måste fråga finansministern: Hur skall detta komma åt löneglidningen? Den beror ju inte alls på vinster utan på att det finns ont om viss arbetskraft. Att det är så erkänns också i den reviderade finansplanen. Jag undrar hur ni med dessa åtgärder skall komma undan löneglidningen. Jag måste fråga finansministern: Finns det andra lösningar än de pseudolösningar som vi har fått? Vi väntar naturligtvis med spänning på den 6 juni. I dag uppfattar jag det som att finansministern inte har något svar.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig om det är möjligt att få till stånd en tillräckligt stor rörlighet på arbetsmarknaden med nuvarande lönestruktur och om vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga inom i första hand den offentliga sektorn för att få till stånd en lönebildning som förmår att skapa tillräcklig rörlighet på arbetsmarknaden och därmed verkliga förutsättningar för att vi skall kunna uppnå ekonomisk balans under 1980-talet. Först vill jag tillrättalägga ett missförstånd. Bengt Wittbom anger i sin fråga att regeringen i den nyligen publicerade långtidsutredningen skulle ha tagit ställning till behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det riktiga förhållandet är att långtidsutredningen är utarbetad av tjänstemän inom finansdepartementet. Den remissbehandlas f.n. Först därefter avser regeringen att ta ställning till de frågor utredningen behandlar. När det så gäller rörligheten på arbetsmarknaden vill jag i första hand framhålla att den ekonomiska expansion som regeringens politik syftar till i sig kommer att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Erfarenheterna är ju att när det finns gott om lediga arbeten så ökar rörligheten. Därutöver avser regeringen att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik underlätta anpassningen mellan arbetssökande och lediga arbeten. Konkreta förslag med detta syfte har lagts fram senast i årets kompletteringsproposition. När det gäller lönestrukturens eventuella inverkan på rörligheten vill jag understryka att regeringens uppfattning är att lönestrukturen i första hand är en fråga för arbetsmarknadens parter. Jag har därför inte för avsikt att uttala mig om vilken lönestruktur som är lämplig från den ena eller andra utgångspunkten.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret på min fråga, men jag kan ändå inte, så här i början, undgå att förvånas litet över att finansministern vid ett par tillfällen har återkommit till att det skulle vara märkligt att det i dag råkar vara sju frågor från sju moderater som besvaras. Anser finansministern att det är något märkligt i det? Åtminstone jag har uppfattningen att frågeinstitutet är till för riksdagsledamöterna, för att de skall få möjligheter att diskutera regeringens politik. Vi är utomordentligt intresserade av att få diskutera effekterna av avtalsrörelsen, och det är därför de aktuella frågorna finns här i dag. Jag kan inte tro att finansministern anser att föredragningslistan för riksdagens frågestunder innehållsmässigt måste ha någon speciell profil. Det råkar väl bara vara så att frågorna har ställts av sju moderater — jag kan inte se några skäl att vara särskilt förvånad över det. När det gäller lönestrukturens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden kan jag hålla med finansministern om att min fråga hade en olycklig formulering. Regeringen har inte ställt sig bakom det uttalande av långtidsutredningen där denna i klartext skriver, att det förhållandet att rörligheten på arbetsmarknaden har gått ned, till stor del beror på att löneskillnaderna har minskat. Jag vill därför formulera om min fråga till finansministern: Anser inte finansministern att löneskillnaderna och utvecklingen mot minskade sådana har någon som helst betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden? Jag kan inte tänka mig att finansministern har en motsatt uppfattning — då skulle han skilja sig från den stora mängden av de på området sakkunniga ekonomerna. Vad sedan gäller effekterna av rörligheten på arbetsmarknaden har den f. d. generaldirektören i arbetsmarknadsverket Bertil Olsson för en tid sedan sagt att en storsatsning på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden skulle kunna nedbringa arbetslösheten t.o.m. till under de 2 70 som regeringen nu anger som full sysselsättning. Vad anser finansministern om det? Erfarenheten visar att en aktiv arbetsmarknadspolitik, med mer bidrag för att försöka öka rörligheten och kompensera de dåliga incitament som ett tungt skattetryck, höga marginalskatter och annat ger, inte fungerar. Men nu kommer regeringen återigen tillbaka och vill höja bidragen. Det kan enligt min uppfattning inte vara den rätta vägen. Jag vill slutligen bara konstatera att regeringen är arbetsgivare på en mycket stor del av arbetsmarknaden. I en situation där vi är överens om att den privata sektorn skall prioriteras måste det också vara utomordentligt intressant att få veta hur finansministern anser att vi på den delen av arbetsmarknaden skall kunna åstadkomma en lönestruktur som faktiskt underlättar för oss att infria målen för en sådan politik.
Herr talman! Jag finner det inte det minsta märkligt att det är sju moderater som ställt frågorna. Jag pekade bara på att de sju frågorna kom in samtidigt. Eftersom jag ägnar viss möda åt att försöka få fram ett sakligt underlag för svaren, tar arbetet härmed en viss tid. Däremot föreföll det mig en smula pikant att dessa sju moderater uppenbarligen hade tänkt sig att så att säga avsmaka primörerna i avtalsrörelsen, men blev snuvade på konfekterna av sin partiledare, som ställde till en stor debatt om dessa frågor. Det var ni litet sura över, men det kan inte jag göra någonting åt. När det sedan gäller lönestrukturen måste man ha en sak klar för sig, oberoende av vilka värderingar man anlägger på dess utseende: att förändra den tar lång tid. Att med lönestrukturen som medel påverka rörligheten på arbetsmarknaden är en mycket långsiktig process. Om ni bara tänkte efter en smula, skulle ni inse vilken tid det tar innan sådana strukturella förändringar får genomslag. Om Bengt Wittbom vill använda metoden med ökad lönespridning tror jag därför inte att han därmed kommer att kunna lösa de närmaste årens problem med rörligheten på arbetsmarknaden. Därför hänvisar jag dels till en hög efterfrågan på arbetskraft, dels till möjligheten att med arbetsmarknadspolitiska medel underlätta för människor som faktiskt vill vara rörliga på arbetsmarknaden. Slutligen, herr talman, envisas Bengt Wittbom med att hävda att regeringen har tagit ställning till långtidsutredningens analys, genom att det är regeringen som har angivit 2 20 arbetslöshet som gräns för fulll sysselsättning. Så är inte fallet. Det är fortfarande långtidsutredningen som har denna definition på full sysselsättning.

Herr talman! Kan vi då få höra finansministern deklarera vilken som är regeringens definition av full sysselsättning: 196, 1,5 90, 290, 2,5 Ze, 3 I eller vad? Det är utomordentligt intressant, eftersom ett av de viktigaste målen för regeringens politik är full sysselsättning. Vi är överens med finansministern och socialdemokraterna om att det behövs stimulanser för att hjälpa enskilda människor som vill flytta. Det är samhällsekonomiskt rimligt och det är också riktigt för att hjälpa enskilda människor. Kortsiktigt är vi beredda att ge regeringen stöd för höjda flyttningsbidrag, men långsiktigt anser vi att det är de grundläggande orsakerna — i skattesystemet, bostadspolitiken och familjepolitiken — som måste angripas. Regeringen har nu i kompletteringspropositionen föreslagit höjning av flyttningsbidraget för flerfamiljshushåll från 9 000 till 15 000 kr. Min fråga till finansministern är: När regeringen inte är beredd att gå in på de andra områdena för att undanröja grundorsakerna till den dåliga rörligheten på arbetsmarknaden, är finansministern då alldeles säker på att 15 000 kr. i flyttningsstöd är precis det som behövs för att uppnå en markant förbättring? Slutligen, herr talman: Vi är helt överens om att en ökad aktivitet i ekonomin självfallet leder till en något förbättrad rörlighet, i och med att fler jobb bjuds ut. Men i vårt land har vi faktiskt det bekymret, Kjell-Olof Feldt, att expansionen i näringslivet är närmast ensidigt orienterad mot — eller i varje fall har sin tyngdpunkt på — exportsidan. Fortfarande har den stora delen av arbetsmarknaden, som faktiskt består av de små företagen, utomordentligt stora problem. Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att expansionen i småföretagen skall sätta i gång, så att vi får ett jämnt utbud av nya arbetstillfällen?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig dels om jag kan redovisa innebörden i regeringens mål om full sysselsättning, dels om jag delar långtidsutredningens uppfattning om att den dolda arbetslösheten kan ligga kvar på dagens nivå. Regeringens uppfattning är att varje människa har rätt att efter förmåga delta i det arbete som är grunden för all välfärd. Därför har den ekonomiska politiken inriktats på att få fart på Sverige igen. Denna politik har nu börjat ge resultat i form av kraftigt stigande produktion och ökad sysselsättning. Detta visar klart vad regeringen menar med en politik för full sysselsättning. Jag är därmed inte beredd att ange sysselsättningsmålet i termer av en viss procent öppet arbetslösa. Regeringens ambitioner på sysselsättningsområdet är alltför mångfasetterade för att kunna sammanfattas i en enda siffra. Att långtidsutredningen har preciserat målet full sysselsättning har jag full förståelse för. Det är nödvändigt att kvantifiera vissa ekonomisk-politiska mål för att det skall vara möjligt att utföra de beräkningar som långtidsutredningen genomför. Sten Anderssons andra fråga måste bygga på ett missförstånd. Långtidsutredningen förutsätter enligt vad jag har inhämtat inte att den dolda arbetslösheten skall vara oförändrad. Över huvud taget anges inte några siffror för någon dold arbetslöshet. Den ekonomiska politik långtidsutredningen förordar menar man skall leda till ett i praktiken fullt utnyttjande av tillgängliga produktionsresurser 1990 och ett gynnsamt läge på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Man kan klart och tydligt utläsa i långtidsutredningen att full sysselsättning där definieras så att 2 20 är arbetslösa. Det är alltså detsamma som att 80 000 svenska medborgare inte skulle ha arbete! Nu säger finansministern att han inte helt kan ställa sig bakom denna uppgift, men man kan ändå konstatera att utredningen är utarbetad och framtagen i ministerns eget departement. Jag tycker således att han borde ta ett visst ansvar för den. Låt oss tala något om siffran 2 76. När Sverige regerades av borgerliga majoriteter, befann man sig ganska långt under 2 70, även om mani slutet av 1982 kom över denna siffra. När däremot finansministerns parti bestämde i Sverige, t.ex. under åren 1971-1974, låg vi betydligt över 2 20. Och då hade vi det ju mycket bra i Sverige — allt enligt finansministern. IT utredningen kan man vidare läsa att sysselsättningen i Sverige alltid legat på en mycket hög nivå. Det hörde vi ingenting om när finansministern befann sig i opposition. Orsaken till det är enligt samma källa att man i Sverige mycket starkt har prioriterat detta mål. Jag tror att långtidsutredningens prognos och mål — man har 2 90 arbetslösa som mål, och tror också att det kommer att bli så — måste betecknas som realistiskt. Med tanke på de argument som finansministerns parti använde framför allt under valrörelsen är detta förvånansvärt. 1977 sade man t.ex. att borgerligheten medvetet, kallt och beräknande drev ut svenska folket i den kyliga arbetslösheten. I dag accepterar man själv högre siffror. Jag vill inte påstå att finansministern dirigerade den orkestern den gången, men jag påstår ändå att han i alla fall spelade första fiolen.

Herr talman! Först en liten sakuppgift. Tredje kvartalet 1982 — dvs. månaderna juli, augusti och september — var arbetslösheten i Sverige 3,6 9. Det var de sista tre månader som Sveriges riksdag hade en borgerlig majoritet. F.n. är arbetslösheten 3,1 20. — Jag har velat säga detta för att de rallarsvingar Sten Andersson här utdelade inte skall framstå som fullt så träffsäkra. Sedan, herr talman, får jag uttrycka en mild förvåning över att jag nu möter en medlem av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp som gör ett stort indignationsnummer av att arbetslösheten över huvud taget existerar. 80 000 arbetslösa skulle vara någonting som moderata samlingspartiet med all kraft vänder sig mot! Det är faktiskt mindre än en vecka sedan jag hade en debatt med moderata samlingspartiets ledare, där han gång på gång — trots att jag upprepade gånger bad honom att ta tillbaka det — förklarade att arbetslösheten fick stiga hur högt den ville, bara den bekämpade inflationen. T. o. m. en sådan person som Nils Åsling fann sig tvungen att ta avstånd från herr Adelsohns uttalanden. Det är möjligt att man har en sådan arbetsfördelning i moderata samlingspartiet att Ulf Adelsohn talar för arbetslöshetspolitiken och Sten Andersson för något slags fullsysselsättningspolitik. Men gör det inte alltför öppet! Ni blir faktiskt avslöjade när ni inför samma auditorium och till samma person framför två varandra så motsägande budskap. Bestäm er åtminstone för hur ni skall ha det!
Herr talman! Vem är det egentligen som blir avslöjad? Långtidsutredningen säger att 2 20 arbetslösa är full sysselsättning. Det hade man under många år när Sverige regerades av borgerliga majoriteter, och det kritiserade Kjell-Olof Feldt mycket våldsamt. — Det har varit utgångspunkten för mitt resonemang. Det är beklagligt att finansministern försöker komma undan den debatten. Enligt statistiken på s. 53. pekar alla kurvor rakt upp från det att finansministerns parti vann valet. Att man för någon tid sedan sänkte arbetslösheten med några tiondels procent beror inte på att människor har fått arbete utan på att de har fått en konstlad sysselsättning. Det är ingen målsättning. Det kan inte vara riktigt att människorna skall leva i en sådan situation.

Herr talman! Bo Lundgren har mot bakgrund av den nyligen publicerade långtidsutredningen frågat mig om jag anser att ett skärpt skattetryck står i överensstämmelse med målet att uppnå samhällsekonomisk balans. Låt mig först påpeka att skattetrycket i år — trots att motsatsen ofta påstås — inte är högre än vad det var under perioden 1977-1982, dvs. under de år då skattepolitiken utformades av borgerliga regeringar. I långtidsutredningen har man genom olika alternativ illustrerat möjliga vägar att fram till 1990 nå ekonomisk balans. I fyra av fem alternativ ställs rent beräkningstekniska krav på ett ökat skatteuttag, medan ett alternativ innebär ungefär oförändrat skattetryck. Någon närmare analys av hur det totala skattetrycket i ekonomin påverkar tillväxtbetingelserna och därmed möjligheterna att uppnå samhällsekonomisk balans görs ej i utredningen. Detta förklaras framför allt av att utredningen inte ansett sig ha tillräckligt underlag för att ta ställning i denna fråga. Den ekonomiska forskningen har helt enkelt inte lyckats klargöra sambanden mellan skattetryck och tillväxt på ett tillfredsställande sätt. Som påpekades i utredningen kan emellertid en höjning av skattetrycket från dagens nivå medföra betydande problem. Även om det är svårt att direkt kvantifiera sambandet mellan skattetryck och tillväxt, bör därför den ekonomiska politiken utformas på ett sådant sätt att en höjning av skattetrycket undviks. Detta är inte minst viktigt för att underlätta avtalsrörelserna genom att möjliggöra en positiv reallöneutveckling efter skatt vid låga nominella löneavtal. Vissa skattehöjningar kan ändå bli nödvändiga i framtiden.

Herr talman! Vi som står bakom motion 1473, som behandlas i skatteutskottets betänkande 38, anser att vi har blivit mycket väl tillgodosedda av utskottet. Särskilt glädjande är det att utskottsbetänkandet är enhälligt. Jag skulle emellertid vilja ställa en kort fråga till utskottets företrädare. Avsikten med den översyn som nu skall ske är väl att den skall genomföras så effektivt och snabbt som möjligt? Det är viktigt att de ideella föreningarna tidigt får veta vad som kommer att gälla framöver.

Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande har finansministern i ett frågesvar här den 12 januari gett uttryck för den uppfattningen att ideellt arbete bör åtnjuta skattefrihet. Den uppfattningen delas av skatteutskottet. Nu rymmer dessa frågor mycket av gränsdragningsproblem och spänner också över ett brett område, som framgår av ett tiotal motioner som väckts i ämnet. Även om dessa frågor redan är föremål för uppmärksamhet såväl i finansdepartementet som hos riksskatteverket kom vi vid utskottsbehandlingen fram till att det behövs en översyn av skattereglerna. Det är närmast fråga om en teknisk översyn. Jag delar Lars-Åke Larssons uppfattning att den bör bedrivas skyndsamt så att man får fram ett snabbt resultat.

Herr talman! Finansutskottet har behandlat några motioner om sparande, och det är ett område som särskilt ligger moderata samlingspartiet om hjärtat. Vi är alla medvetna om att sparandet i vårt land är alldeles för litet. Redan i föregående års betänkande 1982/83:31 skrev finansutskottet att utskottet anser det utomordentligt angeläget att åtgärder vidtas för att öka sparandet i samhället. Den brist på sparande och produktiva investeringar som kännetecknar den svenska ekonomin leder till att den ekonomiska tillväxten blir alltför låg och att sysselsättningen hotas. Därför måste sparandet öka och det borde, enligt utskottet, främst ske genom att minska det statliga budgetunderskottet, men också genom att öka hushållens sparande. Detta är ett väsentligt inslag i den ekonomiska politiken, framhöll då finansutskottets majoritet. I år upprepar finansutskottets majoritet detta. Sparandet i samhället måste enligt utskottets mening öka kraftigt under återstoden av 1980-talet, om vi skall komma till rätta med obalansen i ekonomin. Av särskild betydelse är att det statliga budgetunderskottet begränsas. Vi var inne på detta för en kort stund sedan med finansministern, som några kanske erinrar sig. Det är angeläget att även hushållssparandet stimuleras. Den främsta drivkraften bakom hushållssparandet är ju den enskildes behov av att skapa ekonomisk trygghet och skydd för ekonomiska påfrestningar. Nu ser tyvärr prognoserna för hushållssparandets utveckling inte så ljusa ut. Konjunkturinstitutet räknar faktiskt med att sparkvoten, den del av hushållens disponibla inkomster som sparas, skall minska med ytterligare 0,3 20. Det är allvarligt om man inte kan bryta den trend som finns enligt konjunkturinstitutets prognos och åtminstone åstadkomma en stabilisering så att nedgången upphör. Finansdepartementets egna prognosmakare har en mera optimistisk läggning, och vi hörde nyss finansministern säga att han ju är känd för att vara optimist. Det slår också igenom i detta avseende. Inom finansdepartementet tror man att hushållssparandet kommer att vara plus minus noll, så att vi skulle slippa denna negativa utveckling. Bakom den negativa utvecklingen ligger ju att hushållens konsumtion väntas öka med mer än vad de disponibla inkomsterna ökar. Då blir det inget över för sparande, utan man tar av sina likvida tillgångar. Men även i kompletteringspropositionen, herr talman, är regeringen inne på att man måste vidta särskilda åtgärder. Man talar just om det exceptionellt låga sparandet i fjol och säger att det är rimligt att anta att hushållen inte fortsätter att minska sitt sparande. Detta antagande gör alltså finansdepartementet, men den uppfattningen delar inte konjunkturinstitutet, som väl kan sägas vara litet mer expertbetonat och mindre politiskt betonat i sina prognoser. Man hoppas från finansdepartementets sida att det nyligen introducerade allemanssparandet verksamt skall bidra till att hushållen inte minskar sitt sparande, och även finansutskottets majoritet tror ju att allemanssparandet skall ha positiva verkningar. Men när det gäller allemanssparandet rör det sig faktiskt, herr talman, mycket mer om en omflyttning mellan olika konton än i det tidigare skattefondssparandet, som vi inom moderata samlingspartiet vill haåterinfört. Där var det nämligen fråga om att man sparade en del av sin lön —- 600 kr. maximalt per månad och 7 200 kr. per år kunde man då få avsätta i skattefondssparandet. Men detta har olyckligtvis avskaffats, och i stället har vi fått allemanssparandet. Där inräknas emellertid allting som man sätter in. Man behöver inte ens ha en inkomst för att komma i åtnjutande av de fördelar som erbjuds. Detta betyder att många människor bara kommer att flytta över sitt sparkapital från vissa bankräkningar till allemanssparandet, som ger 14,75 96 — det är ju inte dåligt. Detta sparsystem kostar f. ö. staten drygt 19 96 på de belopp som sätts in. För varje krona som sparas skall staten således betala 20 öre. Det är den ränta staten i realiteten betalar för att kapital skall flyttas över från befintliga konton till allemanssparande. Nysparandet kommer med andra ord inte att bli särskilt stort genom denna sparform. Detta är i varje fall vår prognos, och det är därför vi är kritiska mot allemanssparandet och vill ha en återgång till skattefondssparandet. Det var ju något dyrare men ledde å andra sidan verkligen i betydande utsträckning till ett nysparande, som sedan gick till investeringar inom näringslivet. Vi har flera punkter på vårt program. Först och främst är vi för en mycket aktiv förmögenhetspolitik, därför att vi anser det nödvändigt att stimulera främst hushållen att öka sitt sparande och minska sin konsumtion. Men det räcker tyvärr inte att hushållssparandet ökar för att man skall kunna balansera det stora underskottet i statsbudgeten; detta beräknas nu ligga på ca 70 miljarder. Man hoppas att allemanssparandet skall ge 15 miljarder. Jag tror att man härvid räknar kraftigt i överkant. Bankväsendet skulle sedan ge 5 miljarder. När det gäller återstoden utgår man från att näringslivet skall fortsätta att teckna skuldväxlar. Men även detta är vi kritiska till, för nu håller ju företagen på att öka sina investeringar, och det betyder att deras köp av skuldväxlar minskar. Det blir alltså ett sparandebortfall som antagligen måste finansieras av bankväsendet. Detta kommer att bädda för framtida inflation. Vi vill som sagt ha en aktiv förmögenhetspolitik. Främsta skälet är att man därigenom får den enskilde att öka sitt eget sparande och att man kan lita till enskilda sparmedel som tryggar den framtida utvecklingen. Ansvaret för den framtida tryggheten läggs härigenom på de enskilda hushållen. Detta bör kombineras med olika typer av självrisk — något som jag föreslagit i olika sammanhang. Vi vill även att man skall stimulera försäkringssparandet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,3, 4,7 och 8 i finansutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1983/84:30 behandlas flera motioner om sparande. Jag kan konstatera att vi från centerns sida är utomordentligt oroade över det låga hushållssparande som vi har haft under ett flertal år, vilket på sikt kan få förödande konsekvenser, i synnerhet som finansministern här har sagt att industrins investeringar enligt prognoser kommer att öka med uppåt 40 96. Det skulle innebära att industrin förutom sitt eget kapital måste få tillgodogöra sig ett kapital från sparmedel. Finansutskottet konstaterar att sparandet i det svenska samhället sjunkit kraftigt under det senaste decenniet. Minskningen av det offentliga sparandet har främst sin orsak i det statliga budgetunderskottet. Sparandet i företagssektorn har visserligen varit relativt bra — på sina håll mycket bra — under de senaste åren. Men vad som är mycket oroande och som på sikt kan komma att få stora återverkningar på vår ekonomi är att hushållens sparande minskat så drastiskt under de senaste åren. Hushållens sparkvot — dvs. hushållssparandet ställt i relation till hushållens disponibla inkomster — sjönk sålunda från 5,0 96 1980 till 0,0 96 år 1983. Konjunkturinstitutet har en ännu lägre siffra, men jag håller mig till finansdepartementets siffra på 0,0 0. I den reviderade finansplanen, som regeringen nyss lämnade på riksdagens bord, ligger hushållens sparkvot kvar på samma låga nivå som i prognosen för 1984, dvs. 0,0 20. Sammantaget har den bedömningen gjorts i den reviderade nationalbudgeten, att hushållen använder det reala utrymme som beräknas uppkomma till ökad konsumtion, så det disponibla löneutrymmet kommer man att helt konsumera plus eventuellt också de sparmedel man har. Den privata konsumtionen skulle därmed öka med 0,3 20 mellan 1983 och 1984. Konjunkturinstitutet har också i sin bedömning antagit en fortsatt minskning av sparandet under 1984. Det är utifrån dessa utgångspunkter, herr talman, mycket anmärkningsvärt att regeringen Palme tagit bort det tidigare så framgångsrika skatteoch aktiefondssparandet. Det var också ett sätt att bredda aktieägandet. Det resulterade i sin tur i att näringslivet tillfördes riskvilligt kapital. Vi har från den borgerliga sidan i finansutskottet i en reservation till utskottets betänkande menat, att det är nödvändigt att i någon form återinföra detta aktiefondssparande för att höja hushållens sparkvot. Utskottsmajoriteten anser att i och med att regeringen har infört det s.k. allemanssparandet, skulle detta till fullo kompensera bortfallet av det sparande som skattefondssparandet utgjort tidigare. På kort sikt kan kanske detta vara fallet, men sparandet måste vara långsiktigt om det skall få någon inverkan på dels budgetunderskottet, dels ränteläget. Från centerpartiets sida har vi föreslagit att ett sparsystem meds.k. privata investeringskonton skall införas. Det är f. ö. inte första gången som vi tar upp frågan om privata investeringskonton i riksdagen. Förra året hade vi ett liknande förslag. Sparsystemet skulle utformas så, att insättningar på kontot berättigar till en skattereduktion med 50 96 av insatt belopp. Endast ett ökat sparande skulle berättiga till skattereduktion, till skillnad från nyligen beslutat allemanssparande. Vissa begränsningar av högsta möjliga insättningsbelopp bör införas. Skattereduktionen skulle kvarstå så länge inget uttag görs från kontot. När medlen sedan lyfts, skall det åligga ifrågavarande kreditinstitut att inbetala reduktionen till statsverket. Systemet bör även omfatta sparande i aktiesparfonder. På sikt skulle det också vara möjligt att införa regler som medger att de sparade medlen utan skattekonsekvenser kan överföras till annat produktivt sparande, såsom direktägda aktier, obligationer, skattkammarväxlar, bostad, eget företag m.m. De på detta sätt överförda sparmedlen skulle sedan beskattas vid ett realiserande av den produktiva investeringen. Ett genomförande av vårt förslag om privata investeringskonton skulle få betydande samhällsekonomiska effekter. Förslaget skulle leda till en kraftig ökning av sparandet, vilket är nödvändigt just i dagens läge, inte minst mot bakgrund av den investeringsvåg som man nu beräknar skall komma. Det är beklagligt att vi från centern inte fått gehör för detta förslag i utskottet. Anmärkningsvärt är att de andra borgerliga partierna så halvhjärtat har slutit upp kring de privata investeringskontona, som utgör en bra utgångspunkt för den enskilda människans frihet och möjlighet att bygga upp en privat ekonomi, som moderaterna så starkt betonar. Här har de haft möjlighet att haka på den praktiska väg som de privata investeringskontona utgör för att realisera ett effektivt sparande, som samtidigt utgör en bra grund för den enskilda människans möjligheter att bygga upp en privat ekonomi. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 6.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 30 behandlas åtta motioner, som alla handlar om sparande, och behandlingen i utskottet har också lett till att vi har fått åtta reservationer i ärendet. Låt mig emellertid först slå fast att det inte råder några delade meningar, vare sig i finansutskottet eller, föreställer jag mig, här i kammaren, om nödvändigheten av att på olika sätt stimulera sparandet. Vad vi däremot kan vara oense om och diskutera är på vilket sätt man skall stimulera sparandet och hur en sådan stimulans skall gå till. Vad det handlar om är om vi skall ha sparstimulanser som upplevs som rättvisa av de breda lagren sparare i landet, eller sparformer som endast kan utnyttjas av ett fåtal som har en så god ekonomi att de kan låsa in sina pengar för en mycket lång tid. Utskottet har för sin del konstaterat att sparandet i vårt samhälle tyvärr har sjunkit mycket kraftigt det senaste decenniet, och detta har även Rolf Rämgård konstaterat här. Men vi har också försökt finna orsakerna till denna negativa utveckling. Vi konstaterar att det är den markanta nedgången i det offentliga sparandet som ligger bakom, och detta är i sin tur orsakat av det stora statliga budgetunderskottet. Jag föreställer mig att ingen av de herrar som har stått här i talarstolen kan svära sig fri från ansvar för det stora underskott som statens budget f.n. har. Nu finns det emellertid vissa tecken som tyder på att det kan bli en förbättring på detta område. Vi kan förbättra den offentliga sektorns sparande. I den kompletteringsproposition som har lagts på riksdagens bord räknar man med att budgetunderskottet kommer att sjunka med ca 13 miljarder kronor. Det är första gången på sju och ett halvt år som budgetunderskottet sjunker. Under den borgerliga tiden hade vi som bekant en höjning av budgetunderskottet varje år med drygt 10 miljarder, ibland 15 miljarder kronor. Utskottet konstaterar också att nedgången i det offentliga sparandet inte har kunnat uppvägas av en motsvarande ökning i den privata sektorn. Vi är i utskottet, som här också har sagts, ense om att det är angeläget att vi under 1980-talet kraftigt ökar det enskilda sparandet för att komma till rätta med obalanserna i vår ekonomi. Som jag tidigare framhöll är det då särskilt betydelsefullt att de statliga budgetunderskotten kan begränsas. Samtidigt med detta måste vi också på ett meningsfullt sätt stimulera hushållens sparande. Det främsta hotet mot sparandet är som bekant inflationen, oavsett om sparandet sker i enskild eller offentlig sektor. Nu har den socialdemokratiska regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att så långt möjligt komma till rätta med inflationen i svensk ekonomi. Även om utfallet av årets lönerörelse blir sådant att vi kanske inte fullt ut klarar fyraprocentsmålet, vågar jag ändå hävda att den nuvarande regeringen har gjort betydligt mer för att bekämpa inflationen än vad som gjordes under regeringsåren 1976-1982. Vi har, som de tidigare talarna har erinrat om, fått en ny sparform, som nyligen har trätt i kraft — dets.k. allemanssparandet. Denna sparform fick en flygande start. Redan från början samlade den 1,8 miljoner konton. Det är mycket fler än vad skattefondssparandet någonsin uppnådde under sina år. Att allemanssparandet har fått denna anslutning måste tyda på att man har lyckats fånga in nya grupper av sparare. Allemanssparandet gör på det sättet verkligen skäl för namnet. Att de insatta medlen inte — som fallet var i skattefondssparandet — är låsta för en tid av fem år utan att spararna kan få ut sina pengar om de skulle behöva dem tror jag har lockat många sparare med litet svagare ekonomi. De vågar ställa upp i sparandet när de nu vet att de kan komma åt pengarna om de behöver dem. Mot denna bakgrund har inte finansutskottets majoritet funnit någon anledning att föreslå ett återinförande av skattefondssparandet, som de borgerliga har yrkat på. Det är för resten den enda punkt där den borgerliga minoriteten i finansutskottet är ense. I övrigt har de borgerliga partierna framfört mer disparata förslag. Jag hörde att Hugo Hegeland sade att allemanssparandet kommer att bli dyrt. Det skulle kosta staten 20 öre per sparad krona. Jag har inte direkt kontrollerat den uppgiften — det är möjligt att den är riktig — men det finns då anledning att erinra om att skattefondssparandet när det var i kraft kostade nästan 1 krona per sparad krona. Det rör sig alltså om betydande skillnader i kostnaderna för staten. Det var bl.a. därför att skattefondssparandet blev så dyrt som det inte fanns möjligheter att fortsätta med den sparformen, särskilt som den vände sig till endast vissa personer i samhället — dem som hade så god ekonomi att de kunde binda sina pengar för en lång tid. Från majoritetens sida yrkar vi avslag på de motioner och den reservation som gäller ett återinförande av tidigare sparformer. Vi tycker att man nu skall ge allemanssparandet en rimlig chans att verka under en längre tid, så att vi får se hur det fungerar. Lyckas vi genom allemanssparandet, och andra sparformer, dessutom pressa ned inflationen och fortsättningsvis minska budgetunderskotten, har vi de instrument som behövs för att i framtiden avsevärt förbättra sparandet i Sverige. Då det gäller motion 588 av Nils Svensson m.fl. anser utskottet att det finns uppenbara, goda skäl för att stimulera till ökad turism i Sverige. Det semesterchecksystem som motionärerna förordar kan, som utskottet ser det, ge vidgade möjligheter till rekreation och avkoppling för dem som annars inte har råd med det traditionella utbudet. Då förmånsbeskattningskommittén torde komma att uppmärksamma motionärernas förslag finner vi det inte nu påkallat med någon särskild åtgärd från riksdagens sida i detta avseende, även om utskottet har en mycket positiv inställning till idén som sådan. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i alla dess delar och avslag på reservationerna.

Herr talman! Beträffande allemanssparandet och skattefondssparandet är det riktigt att skattefondssparandet var dyrare, men att uppge att det skulle kosta 1 krona per sparad krona är att ta en mycket grovt tillhuggen siffra. Vi har aldrig sett några verkligt preciserade beräkningar av detta, utan man har bara använt denna siffra i debatten, och jag skulle gärna vilja veta hur man har kommit fram till den. Det är stor skillnad mellan skattefondssparandet och allemanssparandet. Som det står i utskottets majoritetsskrivning är allemanssparandet en sparform som har ”tillskapats som gör det möjligt för hushållen att erhålla en skattebefriad avkastning utan krav på vare sig långa bindningstider eller regelbundenhet i sparandet”. Det ställs inga som helst krav, och det är klart att ersättningen då blir lägre. Dessutom blir det en sparform som verkligen gynnar alla kapitalister, dem som inte har någon arbetsinkomst. Skattefondssparandet gällde ju avsättning från intjänade inkomster, löneinkomster. Här kan man alltså bara flytta över sparandet mellan olika konton utan att ha några arbetsinkomster. Man kan utnyttja allemanssparandet och få 14,75 9o ränta, och man kan sedan ta ut pengarna när man vill — visserligen med viss reduktion. Vi vill att man i första hand satsar på att ge den enskilde möjligheter att bygga upp ett eget sparande, ett eget finansiellt kapital. Därmed ökar han inte bara sitt oberoende av tillvarons många ekonomiska risker utan gör sig också mera oberoende av bidrag och transfereringar från det allmänna — vi slipper alltså denna rundgång, som vi har i så stor utsträckning. Det är därför vi vill vidta alla åtgärder som i första hand stimulerar det enskilda sparandet. Men vi erkänner att en minskning av det stora sparandeunderskottet också kräver en minskning av det statliga utgiftsöverskottet. Det var mycket intressant, herr talman, att under den s.k. remissdebatten i förra veckan kom aldrig sparandet upp i någon enda mening som jag hörde. Den ende som därefter har tagit till orda är ingen mindre än förre finansministern Gunnar Sträng, som i sin artikel i Aftonbladet ett par dagar efteråt just påpekade vikten av att vi ökar sparandet, och där är vi helt eniga. Även om ett ökat hushållssparande inte är tillräckligt för att eliminera sparandeunderskottet i den offentliga sektorn är det av olika skäl mycket angeläget att satsa på ett ökat hushållssparande. Man har gjort vissa studier inom OECD-gruppen — som vi så ofta och så gärna åberopar — där man har visat att länder med litet hushållssparande också har lågt totalt sparande. Närmare studier visar just detta att förutsättningarna för att de olika samhällssektorerna skall öka sitt sparande är att hushållssparandet intar en strategisk ställning. Därför vill vi vidta alla åtgärder som uppmuntrar ett sådant sparande.
Herr talman! Paul Jansson uppehöll sig mycket vid hur viktigt det är att få i gång det offentliga sparandet, som hör ihop med det stora budgetunderskottet. Man kan hålla med om att det är en viktig faktor. Men det är inte bara det offentliga sparandet som måste in i bilden, utan hushållssparandet måste ses i högsta grad som ett komplement till och väl synkroniserat med det offentliga sparandet, inte minst för att komma till rätta med budgetunderskottet och den upplåning som behövs för att klara detta budgetunderskott som vi har inom landet. Det är nödvändigt att vi får till stånd ett effektivt hushållssparande, så att vi kan komma ifrån den stora utlandsupplåning vi har i dag. Men då måste man faktiskt göra någonting radikalt. Då får man inte, som Paul Jansson gjorde i sitt inledningsanförande, betrakta de förslag som lagts fram av vissa motionärer som mer eller mindre desperata. Efter vad jag förstår hänsyftade Paul Jansson bl.a. på vårt förslag om privata investeringskonton. Allemanssparandet är en viktig faktor när det gäller att underlätta hushållssparandet, sade Paul Jansson. Men det handlar ju i stort sett om en omflyttning av pengar. Samtidigt är det diskutabelt om det är bra att inte ha medlen låsta. Om man har dem helt obundna vet man inte om det går att åstadkomma ett effektivt sparande. Att binda sparmedlen är viktigt i synnerhet för dem som skall spara till en bostad. Bostadssektorn med sin omfattande upplåning har i mångt och mycket undergrävt landets ekonomi. Människor har inte sparat till sin bostad i tillräckligt hög grad. Därför är det viktigt att återinföra stimulanserna för bostadssparandet. Just sparandet till en bostad utgör en av grundpelarna i en bra ekonomi. Det är här vårt förslag om privata investeringskonton kommer in i bilden. Även i mitt anförande i förra årets debatt tog jag upp detta. Då liksom nu konstaterar finansutskottet att ett sådant system skulle kosta så mycket pengar. Om man ser kortsiktigt på detta, kan man naturligtvis komma fram till att den likvida effekten på statsbudgeten blir stor, men den nominella ökning av budgetunderskottet som förslaget kortsiktigt skulle medföra uppvägs ju av att man skulle få in motsvarande belopp i skatteintäkter till staten.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att varken Hugo Hegeland eller Rolf Rämgård har försökt frigöra sig från sin delaktighet i det stora budgetunderskott som vi så länge har dragits med i det här landet och som är en bidragande orsak till att det offentliga sparandet i vårt samhälle har rasat som det har gjort. Eftersom de inte hade någonting att säga på den punkten, förutsätter jag att de instämmer i min slutledning i det avseendet. Jag talade om att skattefondssparandet var dyrt. Jag vill säga till Hugo Hegeland att varje ny sparad krona i skattefondssparandet kostade ca en krona för staten. Det skedde nämligen överflyttningar av sparmedel också i det sparsystemet. Det var inte alls så att det var helt ”nya” pengar som sattes in i skattefondssparandet, utan de som hade andra konton och som såg detta sparande som förmånligt ur skattesynpunkt flyttade självfallet över sina pengar dit. Men det blev en snedvridning av sparandet till en grupp i samhället som så att säga hade råd att i större utsträckning spara på det här sättet. Jag tror fortfarande att allemanssparandet, som ju redan från starten har fått en sådan snabb utveckling, kommer att göra det möjligt för grupper småsparare och vanliga hushåll att på sikt utnyttja den här sparformen. Vi kommer att finna att detta tillsammans med de sparformer vi redan har, en sänkt inflation och ett lägre budgetunderskott skall leda till att vi sammantaget får ett högre sparande i vårt samhälle. Rolf Rämgård talade om sparade till bostäder. Jag vill gärna säga till honom att det framgår bl.a. av finansutskottets betänkande att en arbetsgrupp inom finansdepartementet f.n. arbetar med ett förslag om ett ungdomens bostadssparande i anknytning till allemanssparandet. Departementet har t.o.m. sagt att ett förslag väntas kunna läggas fram redan före sommaren. Under sådana förhållanden anser vi inte att det inte finns någon anledning att nu tillstyrka de motioner som väckts i det här avseendet. När jag talade om disparata förslag, Rolf Rämgård, tänkte jag bl.a. på ett förslag i en centerpartimotion som gick ut på att man skulle fördubbla det nuvarande sparavdraget. Ingen i utskottet, inte ens Rolf Rämgård, ställde ju upp på det förslaget.
Herr talman! Exakt hur stor del av skattefondssparandet som var nysparande får vi aldrig reda på, men sannolikheten talar för att en avgörande del var nysparande. Det berodde naturligtvis delvis på att villkoren var betydligt förmånligare än för allemanssparandet. En annan avgörande skillnad är att skattefondssparandet förutsatte att man hade en inkomst att spara ur. Givetvis fanns det då många, som inte tidigare hade sparat, som stimulerades till sparande. De måste ta av sin inkomst, för de hade inga bankkonton eller annat sparande att flytta över pengar ifrån. I allemanssparandet däremot får vem som helst som har pengar, och var de än finns någonstans, bara sätta in dem på ett allemanskonto och tillgodoräkna sig förmånerna. Vi har ju också fått 1,4 miljoner konton inom allemanssparandet. Man hoppas ju på en ökning av sparandet till totalt 10 å 15 miljarder, men det är naturligtvis mycket i överkant. Orsakerna till budgetunderskottet går tillbaka till åren 1973-1974. Klas Eklund har gjort mycket ingående analyser av huvudorsakerna, som jag kan hänvisa till för att spara tid.
Herr talman! Paul Jansson konstaterar att vi godtog detta om vår delaktighet i det uppkomna budgetunderskottet. Ja, vi kan väl erkänna utan att darra på manschetten att vi är delaktiga i det. Men jag kan inte erinra mig någon enda gång under er oppositionstid under de borgerliga regeringsåren då ni lade fram något förslag för att begränsa budgetunderskottet. Tvärtom — ni kom med påslag när regeringen presenterade förslag till begränsningar av statsutgifterna. Ni är alltså i lika hög grad delaktiga i det budgetunderskott som vi har i dag. För att återgå till sakfrågan skall man väl inte bara försöka komma med förslag framöver, utan vad som är viktigt är att vi nu försöker få fram alternativ som ger ett effektivt sparande. Som jag sade tidigare har hushållens sparkvot varit utomordentligt låg under två år, och så kan det inte få vara mycket längre — i synnerhet inte om investeringarna kommer i gång. Därför är det angeläget att man verkligen kommer till skott med ett effektivt sparande. För att belysa vårt förslag kan jag nämna, att om vi förutsätter att ca 2 miljoner människor ökar sitt sparande med 4 000 kr. vardera, kommer det totala nysparandet att öka med ca 10 miljarder kronor. Detta belopp belastas av en latent skatteskuld uppgående till ca 5 miljarder kronor, men ger riksgäldskontoret möjlighet till en inhemsk upplåning med det dubbla beloppet. Man slipper alltså utlandsupplåning. Denna ökning av upplåningsmöjligheterna skall då jämföras med allemanssparandets förväntade årliga sparande på 4 miljarder kronor, vilket dock till stor del är överflyttade sparmedel. Detta belyser vårt förslag ställt i relation till allemanssparandet.
Herr talman! Jag är ganska övertygad om, att om skattefondssparandet hade fortsatt i ett tiotal år till, hade professor Hegeland av statsfinansiella skäl — om han hade haft något ansvar för statsfinanserna — varit tvingad att revidera systemet eller avskaffa det. Många insåg nämligen ganska snart att skattefondssparandet var ett system som man kunde ha endast en viss tid. Det var så konstruerat att det statsekonomiskt sett inte hade kunnat hanteras någon längre tid. Det fanns väl ca 500 000 konton för detta sparande, och låt oss anta att landets 4 miljoner inkomsttagare skulle ha utnyttjat denna sparform med de kostnader det skulle ha inneburit för staten! Kan herr Hegeland räkna ut var vi då hade hamnat någonstans? Om systemet bara kunde utnyttjas av en viss grupp till en viss gräns, gick det att hantera detsamma. Men varje nysparad krona i detta system kostade staten nästan en krona. Det skulle ha varit dumt att byta ut systemet mot någonting annat, oavsett om det var en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Det är jag övertygad om. Sedan till Rolf Rämgård. Vi har ju sagt, och det är vi överens om, att vi med alla till buds stående rimliga medel skall stimulera sparandet i samhället. På den punkten är vi som sagt överens. Vi är dock litet oense om metoderna. Men nu har vi ju allemanssparandet, som ändå inger förhoppningar om att ett större och bredare småsparande och hushållssparande skulle kunna anslutas till detta. Vi skall således ge detta sparande en chans. Vi skall inte i alltför stor utsträckning störa det genom alltför många nya utspel på sparmarknaden just nu. Slutligen, Rolf Rämgård, under den borgerliga regeringstiden ökade budgetunderskotten med 10-15 miljarder kronor varje år. Efter 19 månader med socialdemokratisk regering har de minskat med 13 miljarder. Det är bara att studera resultaten.

Herr talman! I motion 588 tar vi upp frågan om ett sparsystem för semester och rekreation. Idén till dessa s.k. semesterkuponger växte fram i samband med den debatt som fördes med anledning av de betänkanden som avlämnades av turistoch rekreationspolitiska utredningen, Turek, och av rekreationsberedningen. Dessa båda utredningar hade flera förslag om hur den inhemska turismen skulle kunna utökas och förbättras. Nyligen lade regeringen en proposition om turistoch rekreationspolitiken på riksdagens bord. Vi menar att idén med semesterkuponger ligger väl i linje med de mål och intentioner som fastslås i den här propositionen. I propositionen säger man att ett av målen är att fler medborgare skall beredas möjlighet att utnyttja sin fritid för rekreation och turism i Sverige. Det gäller inte minst de grupper som i dag har svårt att utnyttja de möjligheter som finns. Dessutom sägs det att åtgärderna måste inriktas på sådana lösningar som innebär att den lediga kapaciteten inom turistnäringen verkligen kan utnyttjas. Fördelarna med det förslag som vi skisserar i motionen ligger i att det blir ett sparande för semester och rekreation i Sverige, eftersom kupongerna är avsedda att endast utnyttjas här hemma. Det medför ett ökat semestrande i Sverige, vilket i sin tur rimligen måste innebära att vi får bättre produkter, aktivare serviceinsatser och kanske också ett utbud av billigare tjänster, aktiviteter och arrangemang. Vidare skulle systemet medföra fler sysselsättningstillfällen inom turistnäringen, som är en viktig näring med åtskilliga tiotusental människor sysselsatta både på heltid och på deltid. En annan fördel med ett sådant sparsystem är att valutautflödet skulle begränsas. Vad jag här nämnt är några av de fördelar som man kan förvänta sig av ett system med s.k. semesterkuponger av detta slag. När det gäller nackdelarna förmodas sådana uppstå bl.a. genom att skatteintäkterna minskar till följd av den subventionering som finns inbyggd i systemet. Det är alltså inte fråga om något komplett förslag, utan vad vi begär i motionen är att man gör en studie som belyser budgetmässiga, samhällsekonomiska och andra konsekvenser av ett skattesubventionerat sparsystem för semester och rekreation. När det gäller motionens förslag är finansutskottets skrivningar i det aktuella betänkandet allmänt positiva. Jag hade emellertid önskat att utskottet klarare hade markerat att förmånsbeskattningskommittén skulle genomföra den begärda studien. Men utskottet skriver bara att kommittén torde komma att uppmärksamma motionärernas förslag. Jag skulle vilja veta vad detta ”torde” betyder. Jag skulle således vilja ha ett förtydligande från utskottets sida. Därför frågar jag Paul Jansson om man i finansutskottet anser att förmånsbeskattningskommittén har mandat att ta upp frågan om ett skattepremierat sparsystem för semester och om man i så fall skall utreda förslaget om s.k. semesterkuponger.
Herr talman! Vi har redan redovisat att finansutskottets majoritet har en positiv syn på den här frågan och att vi tror att det skulle vara av värde att pröva ett sådant system. Men i sitt yttrande till finansutskottet över motionen har skatteutskottet påpekat att man inte kan se detta problem isolerat: det blir fråga om ett skattebortfall för staten, och det kan bli fråga om vissa kontrollsvårigheter. Men vi har utgått ifrån att förmånsskattekommittén skall uppmärksamma frågan, och jag kan förtydliga mig så mycket, Nils Svensson, att jag säger att vi utgår ifrån att kommittén tar upp dessa förslag och prövar dem grundligt, så att vi sedan får ett bättre underlag att ta ställning till.

Herr talman! Detta ärende handlar endast om 5 och 25-öringar — inte om miljoner och miljarder, som vi här i kammaren är mer vana vid att handskas med. Men i all sin obetydlighet illustrerar indragningen av 5 och 25 öringarna den politiska majoritetens och ämbetsverkens ringa förståelse för företagens problem. 25-öresmyntet spelar en stor roll för automathandeln. 10-öresmyntet, som kommer att vara kvar, kan av tekniska skäl inte användas i myntautomater:. Minsta mynt i automaterna blir då 50-öringen. Detta leder naturligtvis till oönskade och skadliga prishöjningar för automathandeln. Myntautomater som är gjorda för 25-öringar måste antingen utrangeras eller byggas om. Och ombyggnaden blir onödigt dyr — om man över huvud taget kan klara av den, när den måste forceras fram på den mycket korta övergångstiden fram till den 1 juli 1985. Ombyggnadskostnader och kostnader för utrangering kommer att i bästa fall kunna belasta två redovisningsår. Den korta övergångstiden kommer att skapa betydande ekonomiska problem för många företag, inte minst de mindre inom automathandeln. Bl. a. kan den aktierättsliga soliditeten komma att äventyras i en rad företag. När 1 och 2-öringarna på sin tid rationaliserades bort var övergångstiden betydligt längre. Det är beklagligt att övergångstiden inte kunde utsträckas till den minimitid — fram till den 1 juli 1986 — som jag föreslog i min motion. En så enkel åtgärd skulle på ett avgörande sätt ha underlättat och förbilligat omställningen inom automathandeln, och vidare skulle företagen ha fått möjlighet att periodisera sina kostnader på tre bokföringsår. Finansutskottets betänkande 34 visar i all sin obetydlighet att när statens och den enskildes — särskilt det enskilda företagets — intressen kolliderar, är det alltid företagen och de enskilda som drar det kortaste strået. De positiva ord om småoch nyföretagande som återfinns i den reviderade finansplanen tycks endast vara tomma ord, när det kommer till praktisk handling. Naturligtvis har man ett skäl för att avslå denna mycket hemula motion: man skyller på kostnaderna — de skulle bli 6 milj.kr. Det är alldeles riktigt: vid normal myntning av 5 och 25-öringar skulle kostnaden sannolikt bli denna. Men det handlar ju om en övergångsfas, och man vet från tidigare myntreformer att återflödet av mynt tidigt blir ganska stort, vilket betyder att man inte behöver mynta ut så många mynt. Kostnaderna i detta extrema läge blir därför betydligt lägre. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I finansutskottets betänkande över propositionen om ändringar i myntserien tillstyrker utskottsmajoriteten propositionen i dess helhet. Det finns inga delade meningar i utskottet om förslaget att 5 och 25-öringarna skall slopas. Däremot föreligger olika åsikter om lämplig tidpunkt för ikraftträdandet. I reservationen vid betänkandet anges som skäl för en senareläggning av ikraftträdandet omställningsproblem för automathandeln. Man menar att omställningstiden är för kort och att detta i sin tur skulle kunna medföra stora problem för företagen. Den tid som automathandeln har till förfogande för att lösa sina omställningsproblem uppgår till ca 14 månader, eftersom man redan efter beslutet i dag kan påbörja omställningen. Det är enligt vår bedömning en rimlig tidsram för det omställningsarbete det här är fråga om. En förskjutning med ett år av den tidpunkt vid vilken 5 och 25-öresmynten upphör att vara lagligt betalningsmedel innebär i jämförelse med propositionens förslag en kostnadsökning för myntverket med 6 milj.kr. Utskottsmajoriteten kan inte anse att denna kostnad skulle vara försumbar, som det framhålls i reservationen från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 34 och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag tycker att Gunnar Nilssons i Eslöv anförande tydligt visar vilket stort förtroende man har för statens verksamhet och vilken liten förståelse man har för enskilda företags verksamhet. Som jag påpekade framkom det dessutom vid besöket på myntverket att kostnaderna för en förlängning av omställningstiden blir mindre än 6 milj.kr.
Herr talman! Jag har svårt att förstå Margit Gennsers oro för konsekvenserna för automatföretagen. I utskottets beredningsarbete försökte vi nå enighet om tidpunkten för genomförandet. Vi erbjöd från vår sida en kompromisslösning som innebar en förskjutning av ikraftträdandet med ett halvår. Vi fick dock inget gehör för en sådan lösning. För Margit Gennser och de övriga borgerliga ledamöterna i finansutskottet var det uppenbarligen viktigare att gå emot utskottsmajoriteten än att uppnå ett konkret resultat.
Herr talman! Nej, inte alls! Kompromissförslaget innebar att omställningstiden fortfarande inte skulle omfatta två redovisningsår. Det var utomordentligt väsentligt för de mindre företagen att få till stånd en periodisering av kostnaderna, så att dessa kunde fördelas med vardera 50 96 på två redovisningsår. I remissvaren från automahandeln har man framhållit problemen med en kort övergångstid.
Herr talman! I remissvaren har man visserligen framhållit att man vill ha tillräcklig tid för omställningen. Men det finns inget i remissvaren som tyder på att automathandeln inte skulle klara av den föreslagna omställningstiden. Om Margit Gennser verkligen hade trott detta, borde hon ha varit mera intresserad av det kompromissförslag som lades fram i utskottet än av att här demonstrera sin oro för företagen.